Herr talman! Jeff Ahl har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att säkerställa att SVT förhåller sig neutralt och inte tar ställning i politiskt laddade frågor. Som jag redogjort för i svaren på ett antal tidigare interpellationer och skriftliga frågor detta riksdagsår bedrivs Sveriges Televisions verksamhet självständigt såväl i förhållande till staten som i förhållande till andra ekonomiska och politiska maktsfärer i samhället. Detta regleras i de fleråriga sändningstillstånd som beslutas av regeringen enligt de ramar och den inriktning som riksdagen har fastställt. Enligt sändningstillståndet ska programverksamheten utövas sakligt och opartiskt. Om Jeff Ahl anser att Sveriges Television har brutit mot detta krav kan han, liksom alla andra, anmäla det till granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Nämnden prövar i efterhand om innehållet i radio och tv-program följer de regler som finns för sändningarna. Detta är en väl etablerad och fungerande ordning för att säkerställa att varken Sveriges Television eller något av de andra public service-företagen bryter mot de krav som ställs på sändningarna, samtidigt som verksamhetens oberoende garanteras. Public service oberoende är avgörande för allmänhetens förtroende för verksamheten. Som minister varken kan eller bör jag kommentera innehållet i de program som sänds.

Herr talman! Jag konstaterar att kulturministerns svar lämnar mycket att önska. Det finns självfallet förklaringar till detta. Regeringen bedriver själv en politik som är skrämmande ur en demokratisk synvinkel. Regeringen vill bland annat driva igenom censurlagar. Man försöker tvinga privata företag att gå med på att "frivilligorganisationer" ska rensa ut alla åsikter på deras sociala medier eller sökmotorer som enligt denna socialistiska regering anses som misshagliga. Detta är något som jag och det nya starkt växande partiet Alternativ för Sverige ser oerhört allvarligt på. Regeringen har tidigare, i armkrok med de icke folkvalda byråkraterna i EU, angripit diverse länder för att deras medielandskap är politiskt vinklat. Samtidigt är Sveriges medielandskap extremt likriktat, även om alternativa medier, tack och lov, till viss del väger upp det. Det är synnerligen allvarligt när propaganda smyger sig in i barnprogram i SVT. Anledningen till att jag skrev denna interpellation var ett inslag i ett barnprogram där det framfördes åsikter om att det är okej att gömma illegala flyktingar. I Barnkanalen har tidigare också bland annat en slöjbeklädd kvinnlig brandman deltagit. Att våra barn ska behöva utsättas för politisk, religiös eller ideologisk indoktrinering när de tittar på barnprogram anser jag vara under all kritik. Det är oerhört problematiskt att SVT mer liknar en propagandakanal än en oberoende institution för kunskaps och nyhetsförmedling. EU-valvakan 2014 var till exempel ett skämt, där politiskt korrekta individer fick ett enormt utrymme att bedriva propaganda. Efter brexit intervjuade SVT flera dagar näst intill uteslutande dem som hade röstat för att Storbritannien skulle stanna kvar i unionen - detta också av propagandaskäl. Likaså var rapporteringen under massinvandringsvågen 2015 vinklad och menad att skapa opinion för massinvandring, trots att många av dem som kom under 2015 var fullvuxna män som övergivit kvinnor och barn i krigsområden. Herr talman! Alternativ för Sverige är ett nystartat parti. Vi växer oss allt starkare för varje dag. Vår lösning på problemet med SVT och public service är enkel och nödvändig. Det krävs att public service läggs ned och att man sedan återupprättar organisationen men i en betydligt mindre form än den nuvarande. På så sätt underlättar vi för nya oberoende journalister och medarbetare att ta plats i detta nystartade public service. Sedan kan man vidta andra åtgärder. Till exempel kan man låta medborgarna få möjlighet att sluta betala avgift utan att behöva slänga ut tv:n om de anser att public service har agerat felaktigt. På det sättet minskar man tröskeln för att betala och ökar samtidigt pressen på att public service följer de demokratiska spelregler som public service är satt att göra. Vidare vill Alternativ för Sverige lägga ned Myndigheten för press, radio och tv, då denna myndighet i huvudsak misslyckas med att bereda granskningsärenden på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Tack, riksdagsledamot Ahl, för interpellationen! Vi lever i en demokrati som har utvecklat vårt land på ett fantastiskt sätt - ett imponerande sätt - under de senaste 200 eller 150 åren. Det finns otroligt mycket att vara stolt över med vårt land. Jag vill verkligen uppmana riksdagsledamot Ahl att använda sina demokratiska rättigheter och att med de demokratiska metoder som vi har utvecklat och som vi alla har möjlighet att dagligen manifestera anmäla de felaktigheter som riksdagsledamoten upplever till granskningsnämnden.
Herr talman! Som jag sa i mitt första anförande finner jag ingen anledning att göra det eftersom dessa granskningsärenden allt som oftast inte leder någon vart. Public service är i dag infiltrerat av vänsterextrema och islamistiska krafter, något som jag förstår att även kulturministern såklart understöder. Det är allmänt känt att Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna är de fem partier som i störst utsträckning antingen tillåter sig att bli infiltrerade av eller kanske medvetet samarbetar med islamister. Därför vill självfallet inte något av dessa partier vidta några som helst åtgärder för att komma till rätta med de demokratiska problem som public service i dag innebär. Därför är det extra allvarligt när vanligt folk kommer att förhindras att kunna rösta med fötterna - så blir det om den skatt som diskuteras som alternativ till dagens avgift drivs igenom. På så sätt cementeras också bilden av en alltmer åsiktsrepressiv stat som med olika skattefinansierade propagandaorgan ska verka simultant för att trycka ned åsikter som det politiskt korrekta etablissemanget anser vara misshagliga. Det är samma etablissemang som gör allt för att upplösa nationalstaten. För dem med en totalitär syn på vad som är rätt åsikt är det av särskild vikt att indoktrinera barn. I skolan utsätts i dag barn för propaganda både från lärare och från olika organisationer som tillåts bjudas in och breda ut sig. Det har framkommit uppgifter att rektorer skrämmer vissa elever till tystnad, bland annat genom att polisanmäla dem till Säpo. SVT ska bara ses som en del av en större åsiktsrepressiv apparat. Därför är det anmärkningsvärt att inte fler politiker i övriga partier reagerar när våra barn utsätts för politisk propaganda. Det spelar ingen roll vad det är för åsikter eller om man sympatiserar med åsikterna. Det ska aldrig tillåtas att barn utsätts för politisk propaganda. Jag har inte sympatiserat med Miljöpartiet i särskilt många frågor, men jag har alltid haft respekt för Miljöpartiet på det sättet att man ofta har stått upp för demokratiska grundvärden. Det har helt klart genomförts någon form av paradigmskifte i partiet, och det har säkerligen att göra med det organiserade samarbete som man numera har med islamistiska element i samhället. Herr talman! Jag hoppas att kulturministern är beredd att överväga någon form av åtgärder för att värna demokratiska grundprinciper och att denna regering agerar när våra barn blir utsatta för propaganda i forum som är mer eller mindre statliga. Men jag hyser inga illusioner om att vare sig ministern eller regeringen kommer att vidta några åtgärder, eftersom detta ligger i linje med andra åsiktsrepressiva åtgärder som man vill vidta. Bland annat har hovrättsrådet Katarina Rikte riktat skarp kritik mot det förslag om censurlagar som denna regering har för avsikt att försöka genomföra. Avslutningsvis, herr talman, finner jag ingen anledning att vara stolt över denna regering, med tanke på hur man behandlar demokratiska grundprinciper. Det är någonting som jag som demokrat ser ytterst allvarligt på. Jag hoppas av hela mitt hjärta att även regeringen kommer till insikt.
Herr talman! Tack, Jeff Ahl, för de fortsatta meningsutbytena! Vi lever i en demokrati, vilket ger oss enorma möjligheter att organisera oss och att med demokratiska metoder kämpa för det vi tror på. Detta underlättas av att vi lyssnar till varandra och respekterar varandra och inte för fram lögner eller anklagar människor för sådant som inte är sant. Det underlättar för dem som lyssnar till oss som är politiker och som finns i denna kammare, och det banar väg för att människor som hör oss kan fatta egna beslut som är baserade på fakta. Att inte göra det - att med falska anklagelser skapa en grogrund för att människor inte har fakta att utgå från - är att föra människor bakom ljuset. Det är en ytterst allvarlig sak som i slutändan hotar demokratiska samhällen. För några år sedan hade jag förmånen att träffa en 101-åring. Det var inte vilken 101-åring som helst - de är ju alla helt fantastiska och unika, men han hade kämpat för demokrati i hela sitt liv. Han var med i Uppsala som student när de kämpade för att ge skydd åt judiska studenter. Därefter hade han fortsatt att organisera sig och på alla olika samhällsplan kämpa för alla människors lika värde och för att Sverige ska vara en stark och generös demokrati. Han sa några kloka ord till mig. Vi njuter ju av frukterna av allt det som generationer av svenskar före oss har kämpat för. Våra grundlagar ger oss några av de mest generösa friheterna i världen, vilket är fantastiskt och någonting som vi måste värna. Jag frågade honom vad vi måste göra nu. Han såg mig djupt i ögonen med klarblå blick och sa: Alice, du måste varje dag demokratisera demokratin. Det där har jag burit med mig - att jag varje dag ska kämpa för att demokratisera demokratin. Det gör jag på alla möjliga sätt och i förhållande till varenda människa jag möter. Jag gör det dels genom att lyssna och respektera, dels genom att lyfta fram och visa på alla vägar och kanaler som vi har, som så få människor i världen åtnjuter. Vi får organisera oss fritt, och vi lever i ett land där vi investerar massor av miljoner i såväl public service - för att de ska kunna granska makthavare som riksdagsledamot Ahl och jag själv - som i en fri press och fria medier, från höger till vänster, just därför att vi behöver journalistisk granskning. Jag nämnde detta i samband med en tidigare interpellation. Vi behöver säkerställa att makten aldrig får sväva i någon egen sfär utan att den ständigt vänds ut och in på, så att våra medborgare och alla som bor i vårt land kan få bilda sig en egen uppfattning genom att få fakta på bordet och vända och vrida på dessa. Public service har ett alldeles särskilt uppdrag när det gäller just att granska makten men också alldeles särskilda uppdrag i kris och i nödsituationer. Detta är de två stora anledningarna till att jag värnar public service. Jag är väldigt glad för att jag inte är ensam om det och för att en tydlig majoritet av riksdagens ledamöter också förstår vikten av stark och oberoende public service. Därför har vi myndigheter och inte politiker som sitter och granskar huruvida public service gör det de ska. Annars skulle det finnas en risk att mitt eller Jeff Ahls särskilda tyckande eller tänkande skulle påverka. Det finns en ordning. Den har fungerat, och just nu utreds den igen av samtliga riksdagens partier. Det är en god ordning.
Herr talman! Det är helt rätt som ministern säger: Fakta ska vara grunden i en demokrati. Tyvärr har varken denna regering eller de tidigare borgerliga regeringarna levt upp till det - man har spridit lögner och bland annat regeringens hemsida för att göra detta. Jag tycker att det är intressant med den 101-åring som ministern tog upp. Det är dock märkligt att regeringen är beredd att genomdriva förändringar av just den grundlag som ministern menar är viktig att skydda. Som jag tidigare tog upp har experter som hovrättsrådet Katarina Rikte riktat allvarlig kritik mot att detta kan bli ett svart hål i svensk grundlag. Detta kan inte ses som något annat än att denna regering går i en riktning som är rakt motsatt det som ministern står och propagerar för. Men det är precis så det alltid har varit med det politiskt korrekta etablissemanget: Man säger en sak, men de politiska beslut man genomför och är beredd att genomföra går i precis motsatt riktning. Demokratin måste alltid erövras av varje generation, annars kommer den aldrig att fungera. Därför är det oerhört allvarligt att vi nu har det samhälle och det medielandskap som vi har, som faktiskt motverkar det fria samtalet. Till exempel är det knappast så att det blir mer demokratiskt om vi får en skatt på public service än om vi har en frivillig avgift. Då ges ju inte medborgarna möjlighet att rösta med fötterna, som det kallas. Då ges inte medborgarna möjlighet att sätta tryck på public service genom att inte betala avgiften. Det är demokrati, och det är precis detta som denna regering inte företräder.
Herr talman! Jag vet inte hur mycket statsvetenskap som riksdagsledamot Ahl har studerat, men det kanske kunde vara idé att gå hem och ta fram kurslitteraturen och läsa på om hur vi tar beslut i Sverige, hur man förändrar lagar och vad en majoritet i riksdagen innebär. Den kommitté som arbetade fram förslaget på en skatt var en kommitté med ledamöter från alla riksdagens partier. De kom fram till detta förslag. Argumenten för att riksdagens partier vill att man ska finansiera public service via skattsedeln handlar, enkelt uttryckt, om att public service är en del av demokratin och en garant för denna och för att makten - sådana som jag - granskas. Man förstår att man på sikt måste säkerställa finansieringen, och därför har man föreslagit detta. Vi får se om det blir så, men detta är förslaget från alla partier i Sveriges riksdag. Jag vill återigen poängtera att just det faktum att vi är en demokrati, vår rätt att organisera oss och vår föreningsfrihet gör att riksdagsledamot Ahl kan fortsätta att kämpa för det han tror på och försöka att vinna fler sympatier och röster. Det är ju en fantastisk möjlighet, men man får också vara beredd på att bli granskad och möta mothugg. Alla vi här i riksdagen kommer ju också att kämpa för det som vi tror på. Lyckligtvis är majoriteten av riksdagens ledamöter demokrater, så det finns hopp för Sverige.